Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är att många i Sverige inte har fast anställning utan olika former av tidsbegränsade anställningar. Det kan handla om provanställning, vikariat, säsongsanställning eller allmän visstidsanställning som innebär att arbetsgivaren inte ens behöver ge något skäl till varför personen i fråga är visstidsanställd. Huvudregeln är att man ska vara tillsvidareanställd, alltså ha en fastare form av anställning, men det går att göra undantag, och det är problemet. En undersökning som gjordes för några år sedan visar att var sjunde person i Sverige är visstidsanställd. Det är en ganska hög siffra. Om vi tittar på grupperna med flest visstidsanställda kan vi se att varannan under 25 år är visstidsanställd. Vi kan se att det slår mot både arbetare och tjänstemän, men det är fler inom arbetaryrkena som är drabbade. Vi kan också se att det slår mot både män och kvinnor, men det är fler kvinnor som drabbas. I topp ligger Hotell och restaurangfacket, alltså de som jobbar inom det området. Det är både kvinnor och män, men kvinnorna är överrepresenterade. Det som hänt är att EU-kommissionen haft synpunkter på det. Det finns anledning att ha synpunkter på det, även oavsett vad kommissionen tycker i frågan. Kommissionen har under många år påtalat att Sverige bryter mot EU-direktiv på det här området. Man ska alltså inte kunna stapla olika visstidsanställningar på varandra hur länge som helst med resultatet att människor i värsta fall aldrig får en fast anställning. Här har EU-kommissionen kommit med kritik mot Sverige. Vi sticker ut i den här frågan. Trots kritiken har ingenting hänt. Jo, regeringen har tillsatt två utredningar, men det har inte resulterat i att visstidsanställningarna minskat eller i regler för att begränsa visstidsanställningar. Kommissionen börjar tröttna på regeringen när det gäller den här frågan, och vi riskerar att dras inför domstol för att vi bryter mot EU-direktiv på området. Nu fick vi ett klargörande från ministern, att det inte blir några lagändringar. Det tycker jag är oroväckande både med tanke på alla de människor som är visstidsanställda och för att vi riskerar att dras inför EU-domstolen. När det gäller visstidsanställning så visst, möjligheten ska finnas. Det kan vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, till exempel i form av en provanställning eller ett graviditetsvikariat, det vill säga att när någon är föräldraledig kan man gå in som ersättare. Problemet uppstår när visstidsanställningen bara fortsätter och fortsätter, när det inte endast gäller under en kortare tid utan när olika visstidsanställningar staplas på varandra. Det finns undersökningar på hur de människor mår som är visstidsanställda under lång tid. De har sämre hälsa än de med fast anställning. Det handlar om ökad stress, otrygghet, osäker ekonomi, svårigheter att få lån och bostad. Det finns många sådana effekter kopplade till otrygga anställningar, framför allt till visstidsanställningar. Jag vill därför fråga: Ska vi verkligen inte hjälpa alla de människor som är visstidsanställda? Och ska vi inte göra någonting åt problemet så att vi slipper hamna i EU-domstolen?

Herr talman! Som jag sade tidigare kan visstidsanställning vara en positiv ingång för den som ännu inte fått in en fot på arbetsmarknaden. Det handlar om exempelvis provanställning eller om att under en begränsad tid ersätta någon som är borta. Problemet är när systemet missbrukas, och det sker i alltför många fall. Man får en visstidsanställning inte bara en gång utan om och om igen. Man får aldrig fast anställning. TCO kom nyligen med en undersökning som visar att vi i Sverige har 65 000 personer som varit visstidsanställda mer än fem år hos samma arbetsgivare. Det visar att vi har ett problem. Problemet är inte bara att vi riskerar att hamna inför EU-domstolen, utan det är också ett reellt problem för alla dem som är visstidsanställda. Med tanke på den bostadsmarknad vi har ser vi att om man inte har fast anställning kan det vara svårt att få lån. Då är man hänvisad till hyresrätt, men marknaden för hyresrätter är liten. Dessutom har regeringens stöd till byggande tagits bort. Det blir många problem som inte enbart är kopplade till arbetsplatsen utan även till privatlivet, som blir problematiskt när man inte får fast anställning. Att inte veta om man kommer att ha ett jobb när anställningstiden går ut är problematiskt. Det finns alltså många problem kopplade till det, och jag tycker inte att vi ska strunta i EU-kommissionens kritik. Det känns lite grann som att svaret går i den riktningen. När man rent ut säger att man inte kommer att ändra svensk lagstiftning när det gäller visstidsanställningar är det detsamma som att säga att man struntar i kommissionens kritik. Det handlar om EU-direktiv som vi förbundit oss att följa, och det är inte utan anledning som kommissionen kommer med kritiken. Det är uppenbart att vi bryter mot gällande direktiv. Det har förekommit en kommunikation mellan Regeringskansliet och EU-kommissionen i den här frågan. Regeringen har hemligstämplat svaret från kommissionen. Min fråga var ju vilka regler som gäller för hemligstämpling av dokument. Man borde rimligtvis kunna hemligstämpla bara enstaka meningar eller ord. Jag tycker att det är att gå lite väl långt att hemligstämpla allt. Även om vi bortser från den kommunikation som har hemligstämplats är frågan hur vi från svenskt håll går vidare med detta. Regeringen säger att den kallar parterna till sig för att utvärdera detta. Men samtidigt säger den att det inte kommer att ske någon lagändring. Risken är då överhängande att vi kommer att hamna hos EU-domstolen. Vad är regeringens strategi? Kommer den i det längsta att hålla fast vid att betala böter och inte ändra lagarna, eller kommer den åtminstone att ändra lagstiftningen om Sveriges agerande underkänns i EU-domstolen och vi får betala böter? Det bästa vore väl ändå att förebygga att vi hamnar i den situationen. Om vi ändå måste ändra reglerna, varför ska vi då betala böter? Det enklaste vore att ta till sig EU-kommissionens kritik och ändra lagarna. Vi har två utredningar där man har tittat på hur det ser ut. Det borde inte behöva utredas mer, utan vi borde kunna ändra reglerna direkt.

Herr talman! Det har gjorts två utredningar på initiativ av regeringen. De utredningarna borde ändå visa någonting om hur situationen ser ut. TCO är inte de enda som har tittat på hur många som har visstidsanställning. Det har man även tittat på i andra sammanhang. En siffra som jag har sett är att av alla arbetstagare är var sjunde visstidsanställd. Det är möjligt att den siffran är felaktig. Men då borde man kunna påvisa det efter alla utredningar och de två som redan har gjorts. Om det nu är nödvändigt att göra en ny utredning kan man väl göra det så snabbt som möjligt så att vi slipper hamna hos EU-domstolen och slipper betala böter. Det är också märkligt att man underkänner den bild som väldigt många ger på arbetsmarknaden. Vi kan se att många ungdomar som bevisligen har visstidsanställningar har väldigt svårt att få fast jobb. Vi kan se att det gäller många inom framför allt arbetaryrkena och väldigt många kvinnor. Jag förstår inte riktigt det som är huvudargumentet. Jag kan förstå det om man tycker att det är okej stapla visstidsanställningar på varandra i alla oändlighet. Om man tycker att det är okej förstår jag att man inte agerar. Men jag förstår inte att man kan låta bli att agera utifrån att man inte vet hur det ser ut i dag trots allt de undersökningar som har gjorts. När det gäller TCO:s undersökning - även om det är ett bortfall i svarsfrekvensen, det vill säga de som inte väljer att svara - är det väldigt många som har svarat att de har visstidsanställning och har haft det i mer än fem år. Jag vill inte förbjuda visstidsanställningar. De måste finnas för att arbetsmarknaden ska fungera, och det är ett sätt att få in en fot. Däremot borde missbruk av visstidsanställning förbjudas. Man ska inte kunna vara visstidsanställd i över två år. Det är en bra gräns att sätta.